Herr talman! Ungefär en halv miljon av människorna här i landet är invandrare. 6 procent av hela arbetsstyrkan utgörs av invandrare. I mycket större utsträckning än den totala befolkningen i Sverige befinner sig invandrarna i arbetsför ålder. Sin utbildning har de fått 1 andra länder, och det är vi som drar nytta av den. I motionerna II: 737 och II: 811 begär mina medmotionärer och jag, att svenska staten skall vidta vissa åtgärder för att ge dessa invandrare socialt stöd på punkter där det särskilt behövs. Det gäller att hjälpa kommuner att upprätta informationscentra och andra verksamheter bland invandrarna, inte minst bland deras hustrur. Det gäller vidare att ge invandrarverket ökade resurser för statlig informationsverksamhet och att vidta särskilda åtgärder för att ge invandrare med kvalificerad utbildning arbetsmöjligheter som svarar mot deras kvalifikationer. Det gäller slutligen, enligt förslag i motion II: 811, att ge invandrarverket en extra miljon kronor att fördelas till invandrarkyrkorna för att bestrida det kurativa arbete dessa utför bland sina landsmän, utan någon svensk hjälp och i huvudsak med medel insamlade i andra länder. Jag kommer, herr talman, av tidsskäl att här huvudsakligen uppehålla mig vid den katolska kyrkan, men vad jag säger är i princip tillämpligt också på de ortodoxa kyrkorna och på den mosaiska församlingen, som har samma problem. Jag skulle vilja börja med en konkret skildring av hur det vårdande arbetet går till i ett enstaka fall, för att därmed ge någon föreställning om på vilka villkor den katolska kyrkans präster har att arbeta. På Långholmens fångvårdsanstalt, i kronohäktet och vid rättspsykiatriska kliniken där samt i Österåker sitter det åtskilliga interner och häktade som har katolsk trosbekännelse. För ett år sedan meddelade kuratorn på Långholmen den katolska församlingsprästen på Söder, att där fanns en av hans trosfränder som ville ha ett besök. Pastorn gick dit, fick vara till hjälp och blev sedan allt oftare kallad att hjälpa genom kurativa besök, givetvis utan minsta ersättning. Under hela det senaste året har två katolska präster arbetat minst tre timmar i veckan på Långholmen. Det har varit fråga om människor av många olika nationaliteter, finnar, jugoslaver, tyskar, fransmän, amerikanare och personer från olika afrikanska länder. Man kan nämna en sådan detalj som att de här två katolska prästerna tillsammans behärskar fem europeiska språk, utom svenska och latin, och att de således. för många av de intagna katolikerna blev de enda människor som dessa kunde få någon obehindrad språklig kontakt med, och man kan ju föreställa sig vad detta betyder för den som siter inne. Få svenska socialarbetare eller präster torde behärska franska, spanska eller italienska så, att de kan föra ett ingående samtal på dessa språk. De flesta av de intagna eller häktade blev sedermera förpassade ut ur riket eller skickade till en annan fång vårdsanstalt, vilket betydde att de katolska prästerna inte kunde göra något för dem efter tiden på Långholmen. Dessa prästers egen ekonomi tillåter dem nämligen inte att hålla sig med bil. Till och med resor till Österåker eller Norrköping blev mycket svåra att genomföra. En av de intagna, en grek, blev emellertid utsläppt från Långholmen strax före jul i stället för att skickas hem, eftersom han var politisk flykting. Han hade då 75 öre på fickan och de kläder som han bar när han kom in på Långholmen mitt i sommaren. De katolska prästerna fick ta hand om honom, dela med sig av sina egna kläder och gå till Stadsmissionen för att tigga resten. Det kan nämnas att de här prästerna under året lagt ut ungefär 2000 kronor för att hjälpa de intagna, och det är givetvis pengar som de aldrig kommer att återse i denna världen. Efter den här lilla bilden av hur katolska präster får lov att arbeta, utan minsta stöd vare sig av svenska staten eller av Nämnden för den andliga vården, skulle jag vilja ge något av den ekonomiska bakgrunden till den katolska kyrkans arbete i Sverige. Som framhävs i vår motion, har fattiga katolska invandrare i Sverige inte mera glädje av Vatikanens miljoner eller påvens tiara, än en svensk folkpensionär av riksregalierna. Den katolska kyrkan i Sverige arbetar under stor penningknapphet. Församlingarna är självförvaltande och svarar i princip för sin egen ekonomi. De relativt obetydliga medel, som biskopsämbetet disponerar för centrala ändamål, måste komma utifrån. Under 1960-talet har antalet katoliker, som är kända av församlingarna, nästan fördubblats, d.v.s. ökat med 25 000. En tredjedel av denna ökning beror på födelseöverskott och resten är invandringsnetto. Bara 1000 av katolikerna är svenskar som konverterat. Under tiden har antalet präster ökat med drygt 60 procent och antalet kyrkor och kapell med ungefär 40 pro cent. Det är viktigt att i detta sammanhang tillägga att det är omöjligt att exakt få reda på hur många katoliker som finns i landet, eftersom kyrkobokföringen inte har några uppgifter om religionstillhörighet, utan endast anger om vederbörande tillhör svenska kyrkan eller ej. Den omständigheten försvårar givetvis den uppsökande verksamheten bland invandrarna, särskilt på små orter. Men den katolska kyrkans expansion i Sverige vilar på en mycket bräcklig ekonomisk grund. Församlingarnas arbete måste givetvis till stor del bäras upp av de svenska infödda katolikerna. Av ökningen mellan 1960 och 1970 utgjordes endast en niondel av svenskar. Invandrarnas egna bidrag till kyrkans ekonomi är relativt små. Utom att de själva normalt hör till de allra mest lågavlönade och ofta har försörjningsplikter mot släktingar i hemlandet, kommer mycket få av dem från länder, där den katolska kyrkan finansieras med frivilligt offrande efter samma modell som våra svenska fria samfund, alltså från länder som Frankrike, Storbritannien, Irland och USA. Det är inte därifrån invandrarna kommer. Det har heller inte inom katolska kyrkan någonsin varit på tal att generellt kräva av invandrarna, att de på vederbörligt sätt skulle bidra till kyrkans finansiering, innan de fick tillgång till kyrkans tjänster. Det finns helt enkelt inga argument för sådant. Hur arbetar nu katolska kyrkan bland invandrarna? Ja, man kan peka på ett aktuellt fall, en dominikanpräst från Jugoslavien, själv kroat, som nyligen har kommit hit för att ta hand om själavården och det kurativa arbetet bland de ungefär 12 000 kroater som finns här i landet.

Det senare är den katolska kyrkans uttalade och konsekvent följda politik här i landet. Inga ghettobildningar, utan integrerade församlingar med svenska som församlingsspråk, är målet. Men som tack för denna insats vägrades denne kroatiske präst studiebidrag för en intensivkurs i svenska i Malmö. Att han skulle få bidrag för det socialvårsarbete han utför åt det svenska samhället, har naturligtvis aldrig varit på fråga — annat än i vår av utskottet avvisade motion.

Viktigt är också — och det har myndigheterna inom den svenska katolska kyrkan klart för sig — att detta leder till att invandrarna inte isoleras var och en i sin språkgrupp utan förs samman i svensktalande församlingar med andra invandrare och med svenskar. Inte minst ordenssystrarna har en mycket väsentlig uppgift när det gäller att nå fram till invandrarhustrurna, som ofta lever ytterst isolerade och har svårt att dra nytta av det som det svenska samhället bjuder dem. Hur finansieras då denna verksamhet? Jo, som vi har påvisat i vår motion sker finansieringen först och främst därigenom att katolska präster och ordenssystrar lever på en standard som är lägre än den någon motsvarande svensk präst eller socialarbetare skulle drömma om att acceptera. Vidare sker finansieringen genom tiggaraktioner i katolska länder. Biskopen eller kyrkoherden har förbindelser med något stift i Tyskland eller Frankrike, eller också får en munkeller nunneorden hjälp av sina bröder och systrar i andra länder. Det är svårt att säga hur stor summa som årligen kommer hit till Sverige för sådana ändamål, men man har gissat på omkring en miljon kronor. Det råder inget tvivel om — inte heller i invandrarverket — att utan den kurativa insats som den katolska kyrkan gör bland invandrarna i Sverige, skulle de invandrades situation vara ännu mera utsatt och prövande än den nu är. Den hjälp som invandrarna får är sådan som svenska staten enligt sina egna principer är skyldig var och en som arbetar i vårt land, vare sig svensk eller inflyttad. Jag finner det svårt att kalla det något annat än en skandal, att detta skall behöva finansieras med uhjälp utifrån. Det har antytts i ett katolskt språkrör här i Sverige, att man kanske måste vänta på rättvisa i detta avseende tills katolikerna fått en representation i riksdagen, som i någon mån motsvarar den som de fria kristna samfunden har. Men jag skulle skämmas som svensk och som medlem av denna kammare, om det verkligen vore så att katolikerna i vårt land — och detsamma gäller givetvis även de ortodoxa respektive icke kristna trosbekännare, som har samma problem i kanske ännu högre grad — skulle bli tvungna att vänta tills en av deras trosfränder råkat få säte här i riksdagen, innan de kan få en vanlig hygglig behandling av den svenska staten. Jag tillåter mig att hoppas, att det skall bli möjligt även innan dess. Till slut är ju alla kyrkor i vårt land invandrarkyrkor. Inte ens reservanterna i utskottet har begärt mer, än att den försöksverksamhet som sedan en viss tid i mycket liten omfattning utövats av invandrarverket för att stödja invandrarkyrkor i deras kurativa arbete, bör fortsättas och vidgas. På grundval av den moti vering jag nu framfört, anser jag att vad som yrkas i reservationen 3 innebär det absoluta minimum man kan tänka sig att ge invandrarna. Herr talman! Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till reservationen 3 vid utskottets utlåtande samt även till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! För att invandrarnas anpassning skall bli så smidig som möjligt behövs en omfattande och mångfasetterad information. Det har fastslagits tidigare och jag ber bara att få instämma i det. Det har också föranlett moderata samlingpartiets representanter att ansluta sig till reservationen 1. Vi har tyckt att det kan vara ett led i denna strävan att låta Invandrartidningen komma ut på ytterligare ett par språk. Det är självfallet också viktigt att man genom undervisning i svenska språket underlättar kommunikationerna mellan människor. Ju bättre språkkunskaperna är, desto större är förutsättningarna för en mjuk anpassning på den svenska arbetsplatsen och i det svenska samhället. Frågan om undervisningen skall vara obligatorisk har ibland väckts. Jag tror att detta vore olyckligt. Ingen skall tvingas. Över huvud taget måste vi i denna verksamhet respektera den personliga integriteten; det är viktigt att framhålla detta. Invandrarna måste samtidigt som de anpassar sig till det svenska samhället få leva sitt eget liv, och man skall också tillvarata det värde som ligger i att invandrarna berikar oss och vårt samhälle. Låt mig även få uttala den förhoppningen när det gäller invandrarverket och dess uppgifter att man inte för mycket litar enbart till verkets arbete. Det åligger alla myndigheter — kommunala som statliga — att ta initiativ och genomföra åtgärder för en god anpassning. Moderata samlingspartiet ansluter sig alltså till reservationen 1. Vi kan inte stödja reservationen 2, även om vi i och för sig anser att tanken på internatundervisning i svenska är god. Vi menar att det, eftersom skolöverstyrelsen för närvarande diskuterar bristerna i undervisningen, är klokast att avvakta resultatet av dessa överläggningar. Herr talman! Jag ber således att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3. Vid bifall till reservationen 1 och avslag på reservationen 2 yrkar jag bifall till reservationen 4 b.

Herr talman! När 1968 års riksdag antog riktlinjerna för den framtida invandringspolitiken förekom kanske vissa diskussioner. I dag är vi eniga om att det även i fortsättningen under den tid som kan överblickas är nödvändigt att upprätthålla en generell kontroll över invandringspolitikens omfattning och inriktning. Beträffande detta riksdagens ställningstagande råder enighet, inga andra krav har framförts varken i motioner eller i reservationer. Så som redan framhållits, har det skett en omfattande invandring till Sverige. Under 1969 beräknas över 60 000 personer ha flyttat hit. Därav kom nära 44 000 från de nordiska länderna och de övriga från snart sagt hela världen. Men samtidigt — det kanske man också skall komma ihåg — flyttade ut över 16 000 personer och därav var 9200 nordbor. Det är naturligt att detta förhållande att Sverige från att ha varit ett utvandrarland har blivit ett invandrarland har skapat problem för samhället. Stora krav ställs, som också redan framhållits här, på den samhälleliga servicen och det samhälleliga ansvaret för anpassningen. Detta ansvar åvilar såväl de statliga som de kommunala myndigeterna, och invandrarverket har till kommit för att samordna dessa frågor. Dessutom har Kungl. Maj:t tillsatt en utredning som just diskuterar de anpassningsproblem som finns för stora grupper av människor som har kommit hit. I motionerna påvisas en mängd problem, och dessa är ungefär desamma som framgår av direktiven till utredningen. När man diskuterar svenskundervisningen bör man inte förbise det stora problem som ligger i den fria nordiska arbetsmarknaden, nämligen att ett stort antal invandrare kommer hit med den bestämda avsikten att stanna här endast ett eller annat år för att tjäna ihop pengar och sedan flytta tillbaka till sitt land. Problemet är att få tag på dessa människor, att lära dem svenska och att ge dem samhällskunskap, när de inte har något intresse av det. Vi har kanske något att lära av dem som utvandrade från Sverige en gång i tiden. Kristina i Vilhelm Mobergs Utvandrarna lärde sig ju aldrig engelska trots att hon var kvar där ute i Amerika tills hon dog. Frågan om dessa invandrare är ett helt och hållet annorlunda problem, som som ställer stora krav på informationsverksamheten och handläggningen av olika spörsmål. Språkundervisningen är naturligtvis det viktigaste, eftersom språket är instrumentet för att kunna kommunicera med andra. Detta har också stor betydelse för arbetsplatsens miljö. Språket är ett medel att skapa kontakt mellan de svenska arbetarna och invandrarna och kanske undvika problem som i vissa samanhmang kan uppstå. I de tre reservationer och den följdreservation som fogats till utlåtandet vill man satsa, utöver vad utskottsmajoriteten tillstyrker, 685 000 kronor.

Det är klart att det alltid kan anföras skäl för att ge ut denna tidning på flera språk än två, kanske fem eller sex språk, om vi därmed skulle täcka alla de behov som finns. Men utskottsmajoriteten har ansett att det inte finns så starka skäl att man bör frångå propositionens förslag i detta sammanhang. Det kan nämnas att en försöksverksamhet är på gång med koncentrerad svenskoch samhällsundervisning i internatform. Ingen vet egentligen hur denna internatundervisning skall utformas. Försök pågår t.ex. vid flyktinglägret i Alvesta och på en del andra håll, men ännu har man inte fått fram de effektiva hjälpmedel som behövs för att — såsom man försöker göra i Alvesta — lära ut svenska på sex veckor. Detta har motiverats från herr Wennerfors, och jag skall därför inskränka mig till detta. Om man emellertid skall få en effektiv svenskundervisning till stånd, tror jag att man på något sätt måste införa ett obligatorium, som kanske anpassas till arbetsmarknadens parter för att därmed skapa det intresse och den kontakt som behövs i samhället. Det dröjer dock länge innan vi kommer så långt. Även den tredje reservationen om religiösa gruppers kurativa verksamhet har här berörts. I utskottsutlåtandet hänvisar vi till den försöksverksamhet som bedrivs dels i Växjö, dels i Kristianstad. Vi anser att man bör bygga vidare på detta.

Om dessa präster lägger ned så mycket arbete som här har sagts, bör de söka sådant arvode. När vi diskuterar hela detta problem undrar jag vem som skall betala de olika gruppernas präster. Vi måste komma ihåg att även de svenska prästerna i mycket stor utsträckning avlönas av församlingsmedlemmarna. Fru Anér framhöll att invandrarna fått sin utbildning på annat håll och att vi drar nytta av dem. Visst har de fått detta, men hur invandringen slår rent nationalekonomiskt i vårt land är föremål för utredning. Med de förhandsuppgifter jag har vågar jag inte hysa någon bestämd uppfattning om huruvida invandringen medför någon nationalekonomisk vinst. Det kan vi konstatera först när utredningen är klar. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det står klart för oss alla att invandrare som kommer till vårt land har besvärligheter när det gäller själva anpassningen. I vårt eget intresse bör vi ta emot dem så bra som möjligt, ge dem den utbildning de behöver, inte förvisa dem till låglönegrupperna — om det över huvud taget skall finnas några sådana — liksom inte heller till mycket dåliga bostäder. Vi kan annars få en utlänningsslum, och för vårt land och dess medborgare i övrigt är det säkerligen ingen god lösning. Jag har begärt ordet med anledning av diskussionen om invandrarkyrkorna och vill anlägga några synpunkter i detta sammanhang. Som alla vet pågår det en invandrarutredning som sysslar med denna fråga, och 1968 års beredning om stat och kyrka har den också uppe till behandling. Jag tror emellertid att vi måste handla litet snabbare, och därför har jag och någ ra kamrater i denna kammare väckt en motion om en undersökning av om det inte är möjligt att lämna ett provisoriskt ekonomiskt bidrag till invandrarkyrkorna. Denna motion ligger nu hos allmänna beredningsutskottet. Den har remitterats för yttrande bl.a. till det katolska biskopsämbetet, till invandrarverket och — eftersom den även gäller vårt lands fria kristna samfund — till Frikyrkorådet. Frågan är alltså föremål för behandling i ett annat utskott. Jag hoppas att detta utskott, efter de undersökningar man där gör, skall komma fram till att invandrarkyrkorna bör få ett provisoriskt stöd. De utför ett gott arbete för anpassningen till vårt samhälle, och det är av utomordentligt värde. Naturligtvis är språket ett kontakthinder. Invandrarna behöver «kulturella och mänskliga kontakter, och dem står kyrkorna för i stor utsträckning. Jag vill tillägga att även om de katolska bekännarna utgör den största invandrarkyrkan är det kanske inte de som har det svårast, utan det är snarare de grekisk-ortodoxa bekännarna, som inte har samma organisation utan är samlade i mindre grupper. Jag hoppas, herr talman, att man ett annat år skall kunna nå en positiv lösning av detta problem. Upplysningsvis vill jag också påpeka att svenska kyrkan har fått ett statsbidrag under de senaste åren genom det kommunala skatteutjämningsbidraget. Nästan utan att vi har vetat om det har svenska kyrkan erhållit ett anslag från staten på 75 miljoner kronor. Det kanske inte skadade om vi gav något även till invandrarkyrkorna när den tiden kommer.
Herr talman! I invandrardebatten har man ofta påtalat de bristfälliga informationerna till den utländska arbetskraften om det svenska samhällets olika funktioner och medborgarnas rättighe ter respektive skyldigheter här i landet. En viss förbättring har genom invandrarverkets försorg skett på området, bl.a. genom att man utarbetat broschyrer med elementära fakta och översatt dem till olika språk. Det synes emellertid uppenbart att den hittills bedrivna informationsverksamheten inte tillnärmelsevis har varit tillräcklig. Många utlänningar har öppet deklarerat att de inte delgivits någon som helst information i antydd riktning. Med hänsyn till den betydelse som både statsmakterna och arbetsmarknadsmyndigheterna tillmäter insatserna från den invandrade befolkningen anser jag det högst angeläget, att man ägnar all tänkbar uppmärksamhet åt behovet av allmän samhällsinformation till våra invandrare. Det är angeläget att den utländska arbetskraft som kommer in i vårt land och i arbetsproduktionen känner gemenskap och inte isoleras från övriga samhällsmedborgare. Detta är oerhört svårt för dessa människor, i varje fall i början innan de har lärt sig vårt språk, men därför bör de erhålla hjälp genom tolk. Jag är medveten om att det största problemet för invandrarna ofta är fritiden. Många av dem har inga familjer och kan inte språket; därmed saknar de möjligheter att komma i kontakt med vårt lands befolkning. Jag vet att det finns företag som tar värdefulla initiativ för att hjälpa invandrarna att känna trivsel och glädje i sin nya tillvaro. Jag skall bara nämna ett exempel. Ett större företag i Mellansverige, som sysselsätter många finska arbetare, har för sina anställda byggt ett stort och fint fritidshus. Där bedrivs olika slag av fritidsaktiviteter. I denna byggnad inryms också ett tidningsrum, där det finns inte bara svenska utan även finskspråkiga tidningar. Alla företagets anställda är välkomna till detta fritidshus. Även om värdefulla insatser görs av företagen för att den utländska arbets kraften skall känna trivsel på arbetsplatsen och samhällsgemenskap kan man inte bortse från att det förekommer stora problem som samhället måste hjälpa till med att lösa. Ute i kommunerna ställs man mången gång inför mycket svåra problem när utländska familjer flyttar in. Dessa berör inte minst barnen. Det hände för något år sedan att finskspråkiga invandrarbarn kom till skolan med en lapp på bröstet för att informera skolan om sin nationalitet. Varken skolan eller andra myndigheter hade över huvud taget haft kännedom om att utländska familjer hade flyttat in i kommunen. Med hänsyn till den positiva inställning som vårt samhälle och näringslivet har till den utländska arbetskraften anser jag att insatserna för att anpassa den till samhällsoch arbetslivet inte har varit helt tillräckliga. Det är därför angeläget att undersöka möjligheterna att i större utsträckning än hittills anlita tolkar bl.a. för informationsverksamheten. Herr talman! Jag ämnar inte yrka bifall till min motion nr 526. Däremot vill jag uttrycka den förhoppningen att de synpunkter som jag i motionen framfört skall tas upp till övervägande av den sittande invandrarutredningen.

Herr talman! Svensk socialvård följer väl inte, herr Fagerlund, samma principer som i USA för 100 år sedan? Jag förstår därför inte varför man hänvisar till Kristinas språksvårigheter i detta sammanhang. Det går inte heller att säga att den katolska kyrkan skall göra som den svenska kyrkan eller som de fria kristna samfunden och själv ta hand om sina trosfränder — den har ju på intet sätt samma ekonomiska utgångsläge och samma traditioner och dess medlemmar tillhör till största delen låglönegrupper. Det kan ju inte vara me ningen att dessa skall hjälpa sig själva. Vårt ansvar för invandrarna — bortsett från om vi nationalekonomiskt behöver dem eller inte — måtte väl inte vara mindre än det är för alla andra arbetande människor här i landet. Det är helt enkelt så att i det här landet existerar väl fungerande organisationer — katolska kyrkan, den grekisk-ortodoxa kyrkan och den mosaiska församlingen — genom vilka pengar mycket effektivt kan kanaliseras för att bli invandrarna till hjälp i deras problem, som är mycket värre än våra. Och de kanalerna bör användas i betydligt högre grad än vad som nu är fallet. Det är det som vår motion och även reservationen går ut på.

Herr talman! Endast några ord med anledning av vad herr Börjesson i Falköping sade. Det är väl ingen som inte anser att kontaktsvårigheterna utgör ett problem. När vi i invandrarutredningen hade ett samtal med grekerna i Lessebo och ställde frågan, om de umgås med svenskar, så svarade en av dem: »Jag har varit hembjuden en eller annan gång, men att vi inte blir hembjudna i någon större utsträckning fäster vi oss inte vid, svenskarna umgås ju inte ens med varandra.> Vi bör göra klart för oss att det är skillnad mellan svenskar och greker när det gäller samlevnaden. När grekerna ordnar en fest kan det i ett enda rum samlas 50 eller 60 personer som verkligen umgås med varandra. Problemet med stödundervisningen uppkommer först när barnen blivit svenskspråkiga och föräldrarna ännu inte lärt sig svenska, men då blir det verkligt stora problem. Till sist vill jag säga till herr Börjesson i Falköping, att om invandrarutredningen inte tar upp de frågor som han berört i sin motion, så följer utredningen inte de direktiv den fått för sitt arbete när det gäller anpassningsproblemen.

Herr talman! Jag beklagar, herr Fagerlund, att invandrarutredningen inte tar upp de problem jag berört i min motion, men jag får väl återkomma med ytterligare en motion i denna fråga, om så erfordras. Jag vill hålla med herr Fagerlund om vad han sade beträffande samlevnaden mellan invandrarna och den övriga befolkningen. Den är inte vad den borde vara. Låt mig ta ett exempel utan att ange vilken stad jag hämtat det från. En socialtjänsteman hade bjudit hem en zigenarfamilj en lördageftermiddag — märk väl att det var en i staden bofast familj, som bodde i en snygg och trevlig lägenhet. Socialtjänstemannen hade även bjudit hem några grannar, eftersom zigenarfamiljen klagat över att man inte hade någon kontakt med stadens befolkning. De grannar som blivit inbjudna sade emellertid: >Kommer denna zigenarfamilj vill vi inte kommal!» Det är kanske ett drastiskt exempel, men det har dock inträffat. Man vill liksom inte acceptera dessa invandrare. Det är angeläget att inte minst vi försöker skapa en opinion för bättre förhållanden. När det gäller skolan var mitt exempel också hämtat från en stad i Mellansverige. Skolledningen hade i det fallet inte vetskap om att man hade fått en grupp invandrarbarn till staden förrän dessa barn kom till skolan. Det skapade naturligtvis oerhörda problem för lärarna att ta hand om dessa barn som inte kunde tala svenska. Med det anförda exemplet vill jag påtala att det brister i kontakten mellan de företag som tar in utländsk arbetskraft och skolan.
Herr talman! Jag kan i stort ansluta mig till fru Anérs allmänna argumentation till förmån för ökat stöd till invandrarna. Jag skulle dock vilja göra en liten anteckning i kanten på det exempel som fru Anér anförde från svenska kriminalvårdsanstalter, där det kan finnas en och annan invandrare intagen som givetvis där är särskilt isolerad. Språkbarriären är t.ex. ett hinder för allmän kontakt med omgivningen, och detta även när det gäller den andliga vården, åtminstone i vissa fall. Fru Anér valde som exempel personer med katolsk trosbekännelse. De är ofta illa ställda om de råkar hamna på en svensk kriminalvårdsanstalt. Jag hoppas emellertid att detta speciella problem — i varje fall när det gäller andra personer än svenska medborgare — skall lösas genom den konvention angående verkställighet av påföljd av brott begånget i annat land som nu är på väg. Europarådet har nämligen nyligen tillstyrkt ett konventionsförslag av den innebörden att man skall kunna föra över utländska medboragare eller i varje fall personer från annat europeiskt land, dömda för brott, till vederbörandes hemland för påföljdens verkställande. Där har de ju då, om det nu gäller andlig vård, helt andra möjligheter till kontakt med prästerskap. Det är klart att det kommer att ta tid, innan denna konvention blir antagen, men jag vet att den svenske justitieministern är mycket intresserad av denna sak, kanske inte speciellt ur den här anlagda synpunkten utan av konventionen som sådan. Den ger säkert lösningen på detta särskilda problem. Får jag tillägga att jag för min del inte är så säker på att det går att få arvode till en katolsk präst som gör någon själavårdande insats på en svensk kriminalvårdsanstalt. Jag kan inte erinra mig vad det kan finnas för anslag som skulle kunna användas till det. I varje fall är det inte anslaget till nämnderna för den andliga vården som herr Fagerlund åberopade i detta samman hang; detta anslag avser arvoden som utgår enbart till nämndledamöter. Det kan möjligen vara det anslag som rör fritidsverksamheten på anstalterna eller någonting sådant. Men vi skall väl inte tvista om detta just nu.

Herr talman! Till herr Wiklund vill jag bara säga att detta var en uppgift som jag har fått; är den felaktig får vi väl klara ut det vid ett senare tillfälle. Men det finns möjligheter för katolska präster att erhålla arvode när de fullgör förrättningar inom fångvården. Det var närmast med anledning av herr Börjessons anförande som jag begärde ordet. Herr Börjesson måste ha missuppfattat mig. Jag hoppas att det framgår av protokollet att jag sade att om invandrarutredningen icke tar upp det problem som herr Börjesson i sin motion fäste uppmärksamheten på, nämligen problemet att effektivisera informationsverksamheten bland den utländska arbetskraften, följer utredningen icke de direktiv den har erhållit när det gäller att utreda invandringsfrågorna.

Herr talman! Då motionären inte ställde något yrkande, skulle jag egentligen inte ha behövt ta till orda. Jag vill bara stryka under de synpunkter som utskottet anfört angående marknadsföringens betydelse. Med de orden hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I en motion II: 166 har jag föreslagit att anslaget till Statens institut för företagsutveckling: Bidrag till främjande av företagsutveckling m.m. skulle uppräknas med 200 000 kr. för att medge att vissa förberedelser skulle kunna vidtas för att i nedre Norrland, förslagsvis Östersund, etablera ett informationsoch servicecentrum av samma karaktär som motsvarande institution i Älvsbyn för övre Norrland. Utskottet har ansett att erfarenheterna från verksamheten i övre Norrland borde avvaktas innan verksamheten ytterligare utbyggs. Detta vittnar om en överdriven försiktighet från utskottets sida. Den verksamhet som det här är fråga om har sedan mycket länge bedrivits av företagarföreningarna. Resurserna har emellertid varit knappa, jag skulle t.o.m. vilja säga ödesdigert knappa. Det står väl i dag klart för de flesta att den bristande effekten av 1okaliseringsverksamheten i det norrländska inlandet förutom att stödet icke utformats med hänsyn till skillnaderna i lokala förutsättningar inom stödområdet varit just bristen på industriell tradition. För att skapa ett expansivt ekonomiskt klimat i en region behövs inte bara kapital utan även företagare. Utbildning, information och skilda foörmer av allmän service till företagarna är därför grundläggande faktorer för expansion i regioner med ringa industriell tradition. När nu avsikten är att i regi av statens institut för företagsutveckling etablera en viss decentraliserad verksamhet på detta område sker det, som jag ser det, närmast som en utbyggnad av och en samordning med företagarföreningarnas befintliga verksamhet, och det är så till vida varken något nytt el ler särskilt djärvt men icke desto mindre synnerligen nödvändigt. Jag avstår, herr talman, från att i frågans nuvarande läge ställa något yrkande.

Herr talman! I motionerna 1: 759 och II: 856 har vi motionärer föreslagit en höjning av anslaget till statens hantverksinstitut under titeln Bidrag till främjande av företagsutveckling m.m. Vi har föreslagit en höjning utöver vad departementschefen har föreslagit med 400 000 kr., så att posten Stipendier till fortbildning kunde höjas till 600 000 kr. Vi har fått ett halvt bifall från utskottet, 200 000 kr., och det är vi självfallet glada över. Men den utredning som föregick omorganisationen av hantverksinstitutet hade för denna form av kurser föreslagit en uppräkning till 600 000 kr. Den kursverksamhet som hantverksinstitutet bedriver har expanderat mycket kraftigt under senare år; man har haft ca 15 000 deltagare på kurser och konferenser. Under sådana förhållanden har inte de anslag som statsmakterna har ställt till institutets förfogande räckt till för att täcka institutets andel av kursavgifterna. Det är inte meningen att anslaget helt och hållet skall täcka kostnaderna, utan dessa skall också bestridas med avgifter från kursdeltagarna. Avgifterna har emellertid måst höjas så mycket, att många faktiskt dragit sig för att delta i kursverksamheten. Givetvis är det viktigt att hantverkets och den mindre industrins utövare, vilka oftast endast har sin manuella yrkesutbildning att falla tillbaka på, får den kompletterande utbildning som institutet kan ge. En av orsakerna till att institutets anslag inte förslår för kursverksamheten är att experter utifrån måste anlitas, vilket medför höga timkostnader. Institutets personal räcker nämligen inte till för kursverksamheten. Vi har tagit upp frågan i vår motion och får väl förutsätta att institutet under kommande år kan få de välbehövliga anslag för kursverksamheten som utredningen motiverat.

Herr talman! Jag lovar att vara mycket kortfattad beträffande den här punkten som gäller departementschefens förslag om anslag på 95 miljoner kronor till styrelsen för teknisk utveckling . Departementschefen anser att det i och för sig rör sig om en ganska stor höjning, och han uttalar att den tekniska forskningen och utvecklingen bör få ett allt större stöd. Faktum är emellertid att det enligt vår åsikt föreligger tre skäl för ett något högre anslag. Det första skälet är att vi vill markera vikten av att just på detta område stödja både det enskilda och det statliga näringslivet. Det andra är att STU själv har begärt ett anslag på 132 miljoner kronor. Det har också framhållits att det finns forskningsprojekt, varför behovet verkligen är så stort. För det tredje är det i viss mån fråga om en bokföringstransaktion. I praktiken får inte STU den stora höjning på 25 miljoner kronor som det ser ut att vara, eftersom STU skall åta sig uppgifter som den förut inte haft. STU framhåller också att man nu har mer kompetent personal och att det vore ett stort slöseri att inte utnyttja den genom bättre utrustning m.m. för verksamheten.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

Herr talman! Jag är övertygad ort att styrelsen för teknisk utveckling mycket lätt kan förbruka det belopp som herr Lothigius här vill ge den, men när man gör upp en budget måste man ju göra en avvägning mellan olika intressen, och i den avvägning som här gjorts har man kommit fram till att 95 miljoner kronor är ett lämpligt belopp. Man kan givetvis argumentera för ytterligare 5 miljoner kronor här och 3 miljoner kronor där, men man skall nog tänka på att STU är en ganska ny organisation som bör få stabilisera sig ytterligare och finna sin form. Man skall inte ge den för stora arbetsuppgifter i början, så att den kanske inte kan finna den för framtiden mest ändamålsenliga arbetsformen. Inom några år kommer troligen de 95 miljoner kronor som vi i dag talar om att vara ett litet belopp i förhållande till de summor som kommer att förbrukas på detta område.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
Herr talman! Det låter mycket bestickande och övertygande att vi skall vara försiktiga i början av denna nya verksamhet och inte ta till beloppet för högt, så att man i den nya verksamheten får växa in i kostymen. Men när kostymen redan från början är urvuxen, när långbyxorna slutar vid knäna och västen är för liten, så måste man vidta åtgärder för att ändra på det. Och jag vill påstå att det är just på detta område som man kan hjälpa näringslivet även det statliga — i stället för att fortsätta med att understödja icke lönsamma företag. Det är här man kan öka produktionen och få i gång exporten, och det är på detta område som behovet är särskilt stort. I de länder som vi rent tekniskt kan jämföra oss med ger man mycket kraftiga stöd till forskning och utveckling.
Herr talman! Uppenbart är att om man ger denna nya skapelse en extra injektion av kromosomer, så kan det bli den varelse som herr Lothigius talar om. Men för att förhindra att den ser vanskapt ut när den kommer ut i levande livet tror jag det är riktigt att ta försiktiga steg i början.

Herr talman! IVA utgör vårt lands mest betydelsefulla organisation när det gäller att ta initiativ till nya forskningsområden och att analysera och värdera pågående och planerad forskning. Genom de stadgar som Kungl. Maj:t på hösten 1969 fastställde vidgades akademins arbetsområde väsentligt, och det innefattar i dag alla aspekter på naturvetenskaplig, teknisk och ekonomisk utveckling. Det är naturligt att huvuddelen av IVA:s intäkter erhålls i form av bidrag för målbundet arbete eller som ersättning för utförda tjänster. Det är emellertid också viktigt att akademin har resurser att ta upp och bearbeta de problem den vid ett visst tillfälle finner mest angelägna, oavsett om någon projektbunden finansiering kan erhållas eller ej. Genom sin nära anknytning till de aktiva forskarna har IVA särskilda möjligheter att tidigare än andra organisationer ta upp till behandling frågor som berör den framtida utvecklingen. Det är typiskt att IVA redan i början på 1950-talet fäste uppmärksamheten på vattenföroreningarna. Tidigare än andra har IVA under de senaste åren understrukit behovet av systematiserade långsiktiga prognoser om teknisk och samhällelig utveckling, alltså vad vi kallar framtidsforskning. Likaså måste akademin själv kunna garantera en ledningsoch serviceorganisation som kan utgöra en bas för den projektbundna verksamheten. Alltsedan starten för mer än 50 år sedan har akademin haft ett statligt grundbidrag. Sedan 1940 talet får akademin också årliga bidrag från ett stort antal industriföretag. De bidragen utgör ungefär en miljon kronor per år. I samband med IVA:s 50-årsjubileum dokumenterade det svenska näringslivet mycket klart sin uppskattning av IVA:s insatser. Till en fond som skall stödja akademins framtida verksamhet har inte mindre än 12 miljoner kronor utlovats. Detta innebär att näringslivets årliga bidrag kommer att mer än fördubblas. Det finns, herr talman, också en annan aspekt på dessa problem som man inte får glömma. IVA:s uppgift är att betjäna samhället i dess helhet. Men om näringslivet visar sin uppskattning i form av ökade ekonomiska bidrag till organisationen samtidigt som staten demonstrerar sin njugghet, så finns det alltid en fara för att organisationen medvetet eller omedvetet anpassar sin verksamhet därefter. Det skulle från samhällets synpunkt, herr talman, vara till utomordentligt stor skada om IVA utvecklades i riktning mot eller kunde uppfattas som en organisation i första hand för det enskilda näringslivet i stället för att vara opartisk och oberoende. Att garantera IVA en fortsatt oberoende ställning är något som statsmakter, regering och riksdag borde slå vakt om.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
Herr talman! Jag vill inte på något sätt polemisera mot herr Ericssons i Åvtidaberg uttalande om IVA:s betydelse. Även jag vill stryka under att där utförs ett utomordentligt förtjänstfullt forskningsarbete. På den punkten råder alltså inga delade meningar, inte heller om IVA:s uppgift att betjäna såväl samhället som näringslivet. Vad vi diskuterar just nu är en anslagsteknisk fråga. År 1968 beslöt vi att inrätta STU, som vi nyss talade om och beviljade 95 miljoner kronor till. Meningen var att anslagen till olika forskningsobjekt skulle samordnas och att STU skulle ställa medel till förfogande. Om herr Ericsson litet närmare studerar industridepartementets huvudtitel, skall han finna att även departementschefen hänvisar till STU då det gäller ytterligare anslag till IVA. När vi avstyrker motionen är detta inte ett uttryck för njugghet utan det sker för att upprätthålla de principer beträffande medelsanvisningen som riksdagen tidigare har godkänt. Herr talman! Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är här bara fråga om en blank reservation. Bakgrunden till denna är att jag ställer mig ytterligt tveksam beträffande den oerhörda satsning som görs på dessa tvätterier, koncentrerade till några ställen i vårt land med de därmed förenade väldiga transportkostnaderna. Jag har fäst uppmärksamheten på saken inte minst med hänsyn till den utmaning som detta är mot den enskilda tvätteriverksamheten. Jag vill bara ha detta inläst till protokollet och har inget yrkande.

Herr talman!

Vi tycker att så långt är det lovvärt att arbeta i detta sammanhang. Emellertid har man begärt riksdagens tillstånd att teckna aktier för 780 000 kr. i ett bolag för produktion och försäljning av sjukvårdsutrustning, och det är en verkligt egendomlig motivering man anför: man vill bilda ett särskilt statligt bolag för att sälja sjukvårdsutrustning för ett amerikanskt bolag och sedan bedriva licenstillverkning här i landet, bl.a. av engångsmateriel i papper och plast. Detta amerikanska företag, American Hospital Supply Corporation , som staten har raggat upp, skall med statens hjälp konkurrera med svensk företagsamhet, som redan arbetar med dessa ting. Konkurrensen skall gälla inte bara den svenska marknaden, utan detta statliga samarbete med det relativt stora amerikanska företaget skall också inrikta sig på export till andra länder. Om vi i Sverige vore underutvecklade på detta område, skulle jag mycket väl förstå att man försökte inleda ett samarbete av detta slag, men så är inte fallet. Vi är ganska långt komna här i landet, och det gäller både hemmamarknaden och exportmarknaden. Vi samarbetar med landsting och sjukvårdsorgan i frågan. Vad innovationer beträffar ligger vi till på köpet före de flesta andra länder. Är det någon som inte tror att vår pappersindustri eller ett företag som Mölnlycke skulle kunna klara denna uppgift lika bra som eller bättre än den nya företagskombinationen? Herr talman! Det horribla är att man här också skall konkurrera i fråga om en rad produkter med landstingen, som har ett företag av ungefär samma art, Landstingens inköpscentral, som har en omsättning på 250 miljoner kronor. En skilda företag och landsting hade för länge sedan — det är min uppfattning — kunnat kontakta detta amerikanska företag, eftersom det har varit i verksamhet minst 15 år, om de hade haft intresse för det. Jag kan inte underlåta att uttala som min uppfattning, att bakgrunden är att staten utan tanke på ekonomin vill skaffa sig framtida monopol också på sjukvårdsartiklar och sjukvårdsutrustning. Hela förslaget är enligt min mening på det sätt det skötts en inkompetensförklaring av staten såsom företagare. Vidare undrar jag, herr talman, hur regeringen redovisar och under vilka arbetsformer den förbereder en ny statlig aktivitet. Jag vill fråga herr Olhede: Är ett bolag redan bildat för den verksamhet vi talar om? På vilket sätt och under vilka former utförs det förberedande arbetet? Statsutskottets femte avdelning har icke fått någon uppgift om hur man arbetar. Det förhåller sig väl inte så, att man även på detta område genom särskilda åtgärder kringgår riksdagens möjligheter att få alla fakta i målet när man startar ett nytt objekt?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

Herr talman! Jag råkar tillhöra ett landsting och dess förvaltningsutskott och vet åtminstone något om svensk sjukvård. Det kan därför knappast vara så att jag av ideologiska skäl skulle ha något att invända mot att samhället engagerar sig i verksamhet för att förbättra sjukvården och förbilliga vårdkostnaderna. Dessa är ju ett verkligt bekymmer för oss alla med tanke på deras stegringstakt. Men om staten skall gå in på ett område, där landstingen dock har det huvudsakliga ansvaret, är väl det minsta vi kan kräva att vi får en verklig kartläggning av motiven för verksamheten — dessa har kanske dock antytts klarare än förutsättningarna för en marknadsföring. Härtill kommer, som herr Lothigius påpekade, att vi inte är något u-land på detta område. Över huvud taget har landstingens och de landstingsfria städernas gemensamma inköpscentral en klart dominerande ställning på marknaden när det gäller sjukvårdsutrustning och sjukvårdsmateriel. Dess uppgift är att genom inköp eller genom egen tillverkning sörja för att sjukvårdens huvudmän kan göra rationella och förmånliga inköp. Och det är då att märka att det på denna marknad råder en ganska hård för att inte säga mycket hård konkurrens. Här inbjuds nu riksdagen att godkänna ett preliminärt samarbetsavtal med en amerikansk firma. Avsikten är att det bolag som skall bildas gemensamt mellan det amerikanska bolaget och förenade fabriksverken till en början skall marknadsföra det amerikanska bolagets produkter för att i ett senare skede ta upp tillverkning av dem i en oviss omfattning — hur stor den blir framgår inte av propositionen. Jag vill först rent allmänt säga att jag inte lider av skräck varje gång det kan bli fråga om att vidga samhällelig: företagsamhet. Men jag börjar bli trött på denna metod att servera frågorna för riksdagen. Det är inte första gången som vi i en reservation måste tillkännage att det material som vi har som underlag för en bedömning av frågan är så torftigt att man skäms som riksdagsman över att behöva grunda sitt ställningstagande på något så begränsat. Det är en ganska bister kommentar,. herr talman, men jag tycker att den är befogad. Om man menar någonting med talet om demokrati och om att folkre presentationen skall ha en stark ställning måste väl folkrepresentationen ha möjligheter att verkligen bilda sig en uppfattning om den fråga som skall avgöras. De bedömanden som ligger bakom ett förslag måste redovisas ordentligt. Vi har inte fått höra någonting om marknadsanalys, vare sig i propositionen eller på annat sätt. Och nog borde vi väl kunna kräva att regeringen innan den lägger fram en proposition skickar ut förslaget till remissbehandling, om det finns möjligheter att göra det utan att man inkräktar på affärshemligheter. Vi har dock en socialstyrelse med medicinsk sakkunskap som skulle kunna ge ett omdöme om värdet av att dessa produkter införs på den svenska marknaden. Därigenom skulle vi ha kunnat få ett underlag för vårt bedömande av frågan i utskott och kamrar. Därutöver har vi landstingen, som ju också har möjligheter att bedöma det hela. Som landstingsman vill jag gärna peka på följande förhållande. Statsmakterna har pålagt landstingen och de landstingsfria städerna den ena uppgiften efter den andra — bl.a. uppgiften att svara för huvudmannaskap för praktiskt taget all kroppssjukvård och mentalsjukvård här i landet. Landstingen och nämnda städer har en inköpscentral som bl.a. har viss egen tillverkning och ett utvecklingsprogram som redan nu gett resultat i fråga om operationstextilier. Trots detta kostar departementet inte ens på sig att ta en kontakt med Landstingsförbundet och landstingens inköpscentral för att i propositionen kunna redovisa synpunkter som bör vara vikt i denna fråga. Herr talman! Jag vill påpeka ytterligare ett par saker. Verksamheten inom Landstingens inköpscentral — LIC — har nu pågått i 24 år. Eftersom mitt eget landsting är medlem i LIC och mycket uppskattar dess verksamhet, har jag sökt skaffa fram en del uppgifter från organisationen, och jag skall nämna några siffror. Som herr Lothigius sade var omsättningen under förra året inte mindre än 227 miljoner kronor, och man sysselsatte drygt 800 personer i företaget. Man har en egen fabrik i Aneby, vilken för närvarande sysselsätter ungefär 150 personer. Sammanlagt har LIC ungefär 400 personer anställda för produktion och teknisk service. För närvarande sysslar ett 20-tal anställda med att utveckla nya produkter. Den verksamhet man bedrivit på detta område har redan givit nya arbetstillfällen inom svensk industri, och det finns mycket goda förhoppningar om att detta i framtiden kommer att bli fallet i ännu högre grad. För ungefär 10 år sedan byggde LIC sin fabrik i Aneby för tillverkning av förbandsartiklar. När LIC tog upp den verksamheten kunde priserna på den svenska marknaden sänkas med 20 å 25 procent. Det finns ingen analys av vad en marknadsföring av de amerikanska produkterna skulle ha för inverkan på prissättningen. Under de 10 år som gått sedan denna fabrik kom till har man alltså bedrivit en produktututveckling som medfört att en mängd nya och för svensk sjukvård kostnadssparande produkter har kunnat framställas. Sjukvårdshuvudmännen är väl medvetna om att svårigheterna med personalrekryteringen, de snabbt stigande kostnaderna och de ökade hygieniska kraven medför att engångsartiklar i stor omfattning kommit och kommer att ersätta produkter för flergångsbruk. Detta är just ett område där LIC satsat ganska mycket på produktutveckling. Engångsartiklar tillverkas bl.a. vid KF:s fabrik i Kristinehamn, vid Duni AB i Billingsfors och vid en rad småindustrier i olika delar av landet.

Den går framför allt till våra nordiska grannländer.

Jag tycker att detta bör framhållas när man nu diskuterar att det allmänna skall satsa på ett samarbete. Man frågar sig om det finns någon vettig mening i att staten, utan en verklig analys och redovisning av den analysen för riksdagen, skall starta ett sådant här bolag tillsammans med de amerikanska intressena. Det är ju ändå så att staten liksom landstingen och LIC finansierar sin verksamhet med skattemedel.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

Herr talman! Herrar Lothigius och Eliasson i Sundborn har mycket ingående behandlat denna punkt. Jag tänker dock komplettera herr Eliassons redogörelse för LIC en del; jag är själv styrelseledamot i LIC, och jag kan verifiera allt vad herr Eliasson här har sagt. Utöver det vill jag omtala att vi för närvarande håller på och bygger en ny stor fabrik i Aneby för att öka produktionen av just sådant material som det här är fråga om. Att staten skulle gå in på ett område, där det enskilda näringslivet liksom ett allmänt företag, som ägs av landstingen och de större städerna, är verksamt och där det finns ordentlig konkurrens, är ju märkligt. Jag kan nämna att vi under det senaste året satsat 300 000 kronor på att ta fram just den detalj som nämns i utskottets utlåtande, nämligen operationsutrustning, den prövas för närvarande i Jönköping. Att staten då skall satsa 780 000 kronor på att köpa aktier i ett företag som skall tillverka samma slags varor är förvånande. Vi är också förvånade inom LIC över att staten inte har tagit kontakt med LIC förrän propositionen har lagts fram och ärendet därmed har kommit på riksdagens bord. Om det hade gjorts betydligt tidigare, hade propositionen varit onödig. Herr talman! Jag hoppas att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag inte går in på olika detaljer. Jag finner det emellertid, såsom jag redan har sagt, fullständigt felaktigt att staten startar nya företag för att ge sig in på områden där det redan tidigare råder skarp konkurrens mellan privata och allmänägda företag. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Det mönster som vi känner igen från tidigare tillfällen, då samhället velat gå in i näringslivet och ta upp en ny produktion, följs också i dagens debatt. Man har sagt att staten här vill ge sig in på ett område där det enskilda näringslivet redan tillverkar fullgoda produkter, och man har dessutom pekat på den verksamhet som Landstingens inköpscentral bedriver. Nu är väl den sektor där man vill ta upp produktion i Sverige mer begränsad än den sektor som det amerikanska bolaget representerar, om jag är riktigt underrättad.

Det har alltså lokaliseringspolitisk betydelse om denna verksamhet nu lyckas, så att man får till stånd den export som man räknar med. Den omständigheten att staten går in i denna verksamhet betyder inte att man bryter det samarbete som i dag förekommer på vissa områden — tvärtom skall väl det samarbetet kunna fullföljas i framtiden och utvecklas liksom hittills. Jag har därför litet svårt att förstå de bekymmer som herrar Lothigius och Eliasson och även herr Enskog gav uttryck åt.

På det området kommer också den mänskliga faktorn in i bilden. Att det amerikanska företaget, som har en betydande omsättning och en bred bas, kan tillföra oss ytterligare erfarenhet på detta område, så att sjukvården i vårt land i detta avseende kan bli mer riskfri, är enbart tacknämligt. Herr talman! Det kommer väl efter mig ytterligare ett antal talare som kommer att belysa frågan mer ingående. Kan vi bidra till att berika den svenska sjukvården med ett instrument som gör sjukvården tryggare för patienterna, bör vi enligt min mening inte dra oss undan, utan då bör vi medverka i det arbetet. Jag hemställer därför om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Den värderade ordföranden i femte avdelningen påpekade att mönstret är likartat varje gång när vi behandlar statlig företagsamhet och säger vidare att oppositionen motsätter sig att statsmakterna går in i näringslivet och bildar nya företag. Jag kan hålla med om att mönstret är likartat. Varje gång vi vill få en upplysning om hur den statliga företagsamheten skall bedrivas följer man samma mönster: det är svårt för oss i oppositionen som skall följa upp frågan, och det är svårt på utskottsplanet att få underlag för våra beslut. Felet ligger inte hos herr ordföranden i femte avdelningen utan hos departementet, som inte ger oss tillräckligt underlag för våra bedömningar. Finge vi det, skulle vi kunna slippa en del av debatterna av det slag som vi för här i kammaren. Jag måste instämma med herr Eliasson i Sundborn, att man ibland skäms som riksdagsman därför att man är så osäker när man skall arbeta med de här frågorna och inte har det underlag, man skulle behöva för att bedöma dem.

Ett sådant samarbete bör tas upp mellan staten och det svenska näringslivet innan man ger sig i kast med att utveckla ett samarbete med stora amerikanska företag.

Herr talman! Jag reagerar då herr Lothigius säger att oppositionen har svårigheter på utskottsplanet med att komma underfund med olika ting och att den inte får all information som den önskar. Åtminstone i statsutskottets femte avdelning har vi väl aldrig vägrat att anordna en föredragning i något ärende — tvärtom har jag ibland stimulerat till föredragningar. Om det är någonting som man vill ha ytterligare klarhet i, skall man inte vara blyg och sitta tyst och stilla, utan då skall man fråga, herr Lothigius!
Detta sista yttrande innebär en något underlig logik. Jag tycker att man borde sörja för att det i propositionen finns en redovisning för vad de ansvariga sjukvårdsmyndigheterna = anser, men det står inte ett ord om vad sjukvårdshuvudmännen anser. Det är inte industridepartementet som är sjukvårdshuvudman här i landet, utan landstingen är huvudmännen för nästan all sjukvård. Jag är inte säker på att herr Lindholm har sysslat så mycket med sjukvårdsfrågor under de senaste femton åren, så han vet kanske inte hur mycket engångsmaterial som redan används i sjukvården. Det är i och för sig inte så märkvärdigt att man samarbetar med amerikanska bolag för att utnyttja engångsmateriel. Problemet är emellertid att här startar man ett bolag utan att på något sätt ta kontakt med dem som är ansvariga för sjukvården. Min replik skulle närmast gälla vad herr Lindholm tog upp i början av sitt anförande. Det är väl ett alltför svagt argument att säga, att här är samma gamla visa som vi alltid hör så fort det är fråga om vidgad statlig verksamhet. Herr Lindholm vet lika väl som jag att det inte var länge sedan som vi här i riksdagen under stor anslutning beslöt att staten skulle överta KABI och även en droghandel trots att det på detta område finns flera företag. Här är frågan om det finns motiv för staten att gripa in, när andra samhällsorgan arbetar med det hela. Jag tror inte att herrar Olhede och Svärd är skickligare på detta område än några andra. Det betyder inte något underkännande av deras kompetens att bedöma olika frågor. Men man måste väl på något sätt dokumentera, att marknadsföringen av den amerikanska firmans produkter är någonting som svensk sjukvård och svenska sjukvårdshuvudmän har något intresse av. Att säga att det blir lokaliseringspolitiska effekter, om vi skall introducera den amerikanska firmans produkter på svensk marknad är att använda ett argument som man måste nog se en gång till på.
Herr talman! Herr Lindholm sade att det amerikanska företaget har ett så stort register, har så många olika produkter. Jag kan nämna att LIC:s sortiment med allt det som säljs rör sig om 30 000 olika detaljer. Det som produktionen har inriktats på är speciellt just engångsförpackningar och dylikt, just det som det var meningen att man skulle tillverka på licens från det amerikanska företaget. Jag kan nämna att orsaken till att LIC inte har köpt ifrån det amerikanska företaget är, att man har konstaterat att detta företags sortiment inte är anpassat till de svenska sjukhusens krav på produktionsutformning och att produkterna dessutom har visat sig för dyra. Man har kunnat få motsvarande billigare på annat håll. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 4.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att motivera mitt ställningstagande i denna fråga. Jag vill först som sist säga att jag icke betraktar frågan som partipolitisk även om det är ett regerings förslag, utan jag ser den uteslutande från praktisk och ekonomisk synpunkt från landstingens sida. Jag vill inte påstå att staten har påtvingat landstingen provinsialläkarväsendet och mentalsjukvården. Det skedde efter ingående förhandlingar mellan statsmakterna samt Landstingsförbundet och landstingen. Därmed fick vi ju enhetlighet på detta område, och jag tror att det är en riktig princip att det blivit en huvudman. Men nu har det hänt någonting på detta område: ett statligt verk har sökt att skaffa sig monopol på vad vi kallar för landstingstvätten. Det har haft mycket stor framgång, men jag vågar påstå att det inte är någon lukrativ affär, i varje fall inte för landstingens vidkommande. Jag tillåter mig att lämna ett konkret exempel. Vårt eget landsting har en centraltvätt som bedrivits i egen regi sedan 17 år tillbaka, och vi har därför erfarenhet på området. Men i och med att vårt landsting liksom övriga landsting fick överta mentalsjukvården, i detta fall Gullberna sjukhus med cirka S00 vårdplatser, räckte inte vår centraltvätt till för att klara även den tvätten. Då uppstod frågan om vi skulle bygga nytt, bygga ut eller om vi skulle överlåta vår tvätt till försvarets fabriksverk. Försvarets fabriksverk har nämligen också en centraltvätt bara ett par kilometer från landstingets. Efter långa och sega förhandlingar blev landstingets beslut att försvarets fabriksverk från och med den 1 juli 1972 helt skulle överta landstingets tvätt. Det kalaset kommer att kosta Blekinge läns landsting mellan 500 000 och 600 000 kronor per år i merkostnader. Här finns det naturligtvis anledning att ställa några frågor. Varför fattade landstinget ett ekonomiskt så ofördelaktigt beslut, och var landstingets kostnadsredovisning riktig eller ej? Jag kan inte uttala mig om varifrån inspirationen kom, men i pressen och i vissa andra sammanhang nämndes att vår kostnadsredovisning, som årligen offentligt redovisats i landstingets handlingar, inte överensstämde med verkligheten. Då, om uttrycket tillåts, ilsknade vi till inom förvaltningsutskottet och anmodade våra kommunalvalda revisorer och Kommunalekonomiska föreningen som vi är anslutna till att göra en specialrevision. De fick ga hur långt tillbaka i tiden de ville, och dessutom gav vi dem fullmakt att anlita särskild expert om det ansågs erforderligt. I landstingets handlingar för år 1969 finns denna redovisning, och där har revisorerna och en särskild expert förklarat att den gjorda redovisningen var riktig. Man hittade någon ettöring per kilo men det var betydelselöst i sammanhanget. Vilken var den andra frågan?

Jag kan väl säga att detta skrämde landstingsmännen, och därför accepterade de denna merkostnad av lokaliseringsskäl. Men i det område som det här gäller — det är den östra delen av länet — råder det brist på kvinnlig arbetskraft, och det är nästan uteslutande sådan arbetskraft som fordras. Då löser man ju inte problemet genom att späda på med ytterligare arbetskraftsbehov.

De försök som sedan ungefär en månad bedrives vid Jönköpings lasarett har pågått alltför kort tid för att man skall ha kunnat få några grundliga erfarenheter av dem. För dagen vet vi inte heller hur kostnaderna ställer sig om man använder detta engångspaket vid varje operation eller tillämpar den konventionella metod som annars användes ute på våra sjukhus. Vidare har vi frågan om hanteringen av pappersavfallet — eller hur vi nu skall kalla det. När operationen är klar skall det avfallet rullas ihop, vilket volymmässigt blir ett ganska omfattande paket. Man är i dag inte på det klara med vilka möjligheter och resurser de kirurgiska klinikerna har att ta hand om det avfallet. Den frågan tror jag dock kan lösas utan alltför stora svårigheter. Vi vet i dag heller inte om våra chefsläkare vid de kirurgiska klinikerna vill befatta sig med denna nya wmetod. Det kan tänkas att en och annan chefsläkare säger att han inte vill ha med denna nymodighet att göra, och då vill det till en ganska stor portion mod hos en direktion eller en sjukvårdsstyrelse att ändå diktera att materialet skall användas. Så går det i praktiken inte till vid våra sjukhus. Där vill man stå på god fot med varandra — om jag får använda det uttrycket. Men det är väl ingen som tror att man inte på Landstingens inköpscentral eller i de olika landstingen skulle vara kapabel att lösa en sådan detaljfråga. Där får man sannerligen brottas med betydligt värre problem än så. Därtill kommer att vi i vårt land har en förnämlig kemisk-teknisk industri, som säkerligen är vuxen att klara en uppgift som den nu aktuella.

Vi anlitar emellertid fortfarande försvarets fabriksverk, eftersom detta hela tiden har handhaft tvätten åt dessa, men priserna ligger avsevärt högre än de kostnader som vi har inom det egna tvätteriet. Med kännedom om dessa förhållanden har jag icke ansett mig kunna tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag.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

Herr talman!

Reservanterna vill tydligen förvägra de samhällsägda företagen rätten att konkurrera med andra företagsformer och att expandera, trots att de flesta av reservanterna i enlighet med sina politiska värderingar i andra sammanhang håller lovtal till marknadshushållningen och den fria konkurrensen. Men, herr talman, riksdagen har redan tagit ställning i denna principiella fråga. Riksdagen har inte endast givit de samhällsägda företagen denna rätt utan t.o.m. ålagt dem att föra en expansiv näringspolitik. I propositionen om det statliga förvaltningsbolaget, numera Statsföretag AB, angavs som över gripande målsättning att de statsägda företagen skall åstadkomma största möjliga expansion under krav på lönsamhet. Denna målsättning torde gälla oberoende av om verksamheten bedrivs i verksform eller i aktiebolagsform. Detta krav är självfallet inte det enda som skall ställas på de samhällsägda företagen, men låt mig i detta sammanhang endast uppehålla mig vid denna del av målsättningen. Näringspolitikens mål är att tjäna samhället enligt de värderingar som de många människorna ger uttryck för. De samhällsägda företagens uppgift är att vara ett effektivt instrument i en sådan politiskt medveten näringspolitik. Ett led i denna politik är en aktiv regionpolitik. Det är framför allt genom nya projekt eller utvidgning av redan etablerad verksamhet som möjligheter skapas för de samhällsägda företagen att göra lokaliseringar enligt de näringspolitiska värderingarna. Det borde t.ex. vara helt självklart att det från många synpunkter är lättare att etablera en helt ny industriell verksamhet i skogslänen än att flytta en väletablerad industriell produktion från en ort till en annan, även om detta ibland kanske är nödvändigt för att uppnå en större regional jämlikhet. Det är också en självklarhet att tryggheten och arbetstillfredsställelsen för de anställda ökar då företagen expanderar. Detta är en grundval för en målmedveten samverkan i produktions-, utvecklingsoch beslutsprocesserna mellan de anställda. Dessa värderingar och dessa uppgifter för de samhällsägda företagen förutsätter i sin tur en målmedveten utvecklingsoch innovationsverksamhet, ett sökande av nya för samhället väsentliga produkter och en effektiv marknadsföring. Att söka sådana produkter anser jag vara en mycket angelägen uppgift. även om den fråga som nu skall avgöras kan synas liten i det stora sammanhanget, så berör den dock ett område som är av stor betydelse för samhället, nämligen sjukvårdssektorn. Inom denna sektor är samhället den stora uppköparen, och på ett begränsat avsnitt har det sedan länge funnits ett konstruktivt samarbete mellan landstingen och försvarets fabriksverk, eller som verket numera heter, förenade fabriksverken. Jag syftar på fabriksverkens tvätteriverksamhet som även herr Karlsson i Olofström nämnde för en stund sedan. Fabriksverkens <=+tvätteriverksamhet har pågått under en följd av år och en stor fond av erfarenhet har därför samlats i fabriksverken på detta område. Kammaren har ju för övrigt inom ramen för det utskottsutlåtande vi nu behandlar även tagit ställning till en utbyggnad av verkens tvätteriverksamhet. Det nya tvätteriet i Norrköping skall, då det år 1972 är uppbyggt, ge sysselsättning åt minst 200 personer. Norrköping är kanske en av de städer i södra delen av landet som bäst behöver detta nytillskott av arbetstillfällen. Jag kan försäkra kammaren att Östergötlands län lika litet som Blekinge län har påtvingats detta tvätteri. Då diskussionen pågick i Blekinge var inte minst de borgerliga tidningarna där mycket aktiva för att försvarets fabriksverk skulle engagera sig i tvätterirörelsen i Blekinge. De tvätterier som fanns var nämligen mycket nerslitna. Enligt kalkyler gjorda på grundval av tidigare expertutredningar skulle det innebära merkostnader att bygga upp dem. Det var självklart att man kunde få ett bättre resultat genom den stora omfattning som fabriksverkens verksamhet har, en stor produktion med militärtvätt och landstingstvätt, och genom fabriksverkens erfarenhet. Tvätteriverksamheten har faktiskt fått karaktären av en processindustriell produktion. Redan för tre å fyra år sedan konstaterades vid diskussion inom fabriksverken om stortvätteriernas tekniska utformning, att en rationell drift med ett mekaniserat flöde i anlägg ningarna kräver en begränsning av olika slag av speciella persedlar som används på sjukhusen, sådana som erfordrar sterilisering och annan speciell behandling. Dessa är svåra att få in i ett flytande flöde i ett stortvätteri. De kräver särskilda investeringar som är kostnadsmässigt betungande. Tidigt framfördes förslag om att med engångsmaterial ersätta sådana persedlar som för närvarande används flera gånger. En övergång till sådant material för vissa typer av artiklar får positiva följdverkningar för såväl sjukvården som tvätteriverksamheten. Ansträngningarna koncentrerades till en början på operationsutrustningar, som i hög grad stör den löpande produktionen och kräver speciell behandling i en tvätteriprocess. En preliminär marknadsundersökning gav vid handen att just American Hospital Supply Corporation redan då var djupt engagerat i en, av alla tecken att döma, mycket lovande teknisk utveckling på detta område. Inledande kontakter visade att den preliminära bedömningen av företaget, av dess tekniska och ekonomiska potential, hade starkt fog för sig. Redan på detta stadium tog fabriksverken informella kontakter med rationaliseringsexperter inom sjukvården. Fabriksverken inledde därefter preliminära förhandlingar med AHS. Dessa drevs under senhösten 1967 och med tilltagande intensitet under 1968. Förhandlingarna tog allt konkretare form under första halvåret 1969. I det centrala tvätterirådet och i de lokala, som består av representanter för fabriksverken, Landstingsförbundet och landstingen, har information lämnats om pågående utveckling av operationsutrustningar vid AHS, om fabriksverkens planer på ett samarbete och hur förhandlingarna utvecklade sig. Planeringen skedde således under kontakt med presumtiva kunder. Det var från fabriksverkens synpunkt en helt naturlig attityd. Fabriksverken och lands tingen har som samhällsorgan självfallet ett gemensamt intresse av rationaliseringsmöjligheter som dels bidrar till att dämpa kostnadsökningarna på sjukvårdsområdet, dels gör driften vid fabriksverkens tvätterier allt effektivare. Detta återverkar i sin tur positivt för landstingen. Vid de fortsatta kontakterna med AHS — detta är väsentligt — visade det sig att det fanns möjligheter till ett samarbete inte endast med engångsmaterial för operationsbruk utan också inom hela det produktionsregister som detta ledande sjukvårdsföretag byggt upp. Det omfattar ca 10 000 definierade produkter, och företaget har under en tioårsperiod ökat sin omsättning från ca 400 miljoner svenska kronor till över 2 000 miljoner kronor. Det avtal som nu föreligger innebär att det omedelbart skall genomföras ingående prov och undersökningar i Sverige med företagets produkter med utgångspunkt i de krav som den svenska sjukvården ställer. Resultatet av dessa undersökningar bestämmer i hög grad vilken organisation som skall byggas upp. Om undersökningarna ger positivt resultat avses ett bolag att bildas. Svenska intressenter får där ett dominerande inflytande och samtidigt tillförs ett utländskt tekniskt kunnande i likhet med vad som skett i Uddcombfallet. Det planerade företaget skall erhålla ensamrätt på försäljningen av överenskomna produkter i de skandinaviska länderna och i Östeuropa. Den tillverkning som visar sig ekonomiskt riktig att förlägga till Sverige skall ske genom det nybildade bolaget och kan eventuellt bli ett lämpligt lokaliseringsobjekt. Jag kan meddela herrar Lothigius och Eliasson i Sundborn att man från AHS har talat om, att sedan diskussionerna med fabriksverken påbörjats har ytterligare svenska intressenter anmält sig för att undersöka möjligheterna till ett samarbete. Det är således uppenbart att AHS-produkterna har väckt intresse. Även intressenter från andra europeiska länder, bland dem Danmark, har givit sig till känna. AHS har emellertid ansett sig förhindrat att under pågående diskussioner med fabriksverken ta kontakter med andra «intressenter. Självfallet kräver dock ett sådant läge att fabriksverken har möjlighet att handla snabbt, lika snabbt som privatägda företag, för att genomföra de uppgjorda planerna. Om de statsägda företag som drivs i verksform skall kunna konkurrera med aktiebolagen, måste de ges åtminstone någorlunda lika förutsättningar. Statsföretag AB kunde ha genomfört detta samarbetsavtal utan att fråga riksdagen, men om en viss verksamhet ligger närmare ett affärsdrivande verks aktiviteter, bör den nya verksamheten enligt min uppfattning knytas till det affärsdrivande verket, antingen direkt eller som ett dotterföretag. Det är välkommet att svenska och utländska företag visar ett intresse för engångsmateriel för operationsbruk sedan kontakter väl upprättats mellan fabriksverken och AHS. Fabriksverken har aldrig gjort anspråk på monopoleller förmånsställning för någon av de produkter som skall marknadsföras.

Det torde vara helt orimligt att göra gällande att om vissa svenska företag arbetar inom ett näraliggande område, skulle ett samhällsägt företag inte få etablera kontakter och vidta åtgärder som bedöms vara till fördel såväl för våra sjukhus som för det samhällsägda företaget. Inte tror väl reservanterna att ett privatägt företag låter sig hämmas av att det finns ett samhällsägt företag på ett område, där man ser det som naturligt och fördelaktigt att expandera? Här har talats om Mölnlycke och om LIC. Jag kan då nämna att dessa när det gäller operationsset — även om andra saker är lika viktiga i detta sammanhang — har gått på en annan linje än AHS. De använder nämligen plast. Kanske kan det vara av intresse för kammaren att få veta något om situationen i detta avseende på den amerikanska marknaden. Engångsset används för närvarande av ca 50 procent av sjukhusen. AHS har 60 procent av denna marknad. Den starkaste konkurrenten, Johnson & Johnson, har 15—20 procent. Resterande åtta företag i branschen har således maximalt 20 procent av marknaden. Av dessa åtta små företag är det endast tre eller fyra som använder plast. De övriga använder inte plastmaterial utan material av samma typ som AHS.

AHS är nämligen starkt intresserat av att på allvar komma in på Europamarknaden och skulle lätt få en samarbetspartner i något annat europeiskt land — jag nämnde tidigare Danmark. Det nu föreslagna samarbetet förhindrar en sådan utveckling och skapar i stället möjligheter såväl till en produktion i Sverige som till en eventueli export från Sverige till europeiska länder. Att detta är att föredra behöver jag väl knappast understryka. Naturligtvis innebär den satsning som föreslås i propositionen ett risktagande. Allt företagande innebär risktagande.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till att det gäller ett engagemang i konkurrens är reservanternas tanke att förslaget skulle ha remissbehandlats helt orimlig. Det är fråga om företagande, och planer på företagande kan av konkurrensskäl inte offentliggöras på det sätt som remisser till myndigheter innebär. De samhällsägda företagen måste i detta avseende åtminstone få någorlunda samma villkor som de privatägda.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

Herr talman! Om jag har sett rätt i kammarens protokoll var väl detta herr Olhedes jungfrutal i denna kammare. Jag tycker att det ligger en viss tillfredsställelse i att få diskutera med en statssekreterare och en ordförande i Statsföretag AB i hans egenskap av riksdagsman. Det var intressant att ta del av de allmänna uttalanden som herr Olhede gjorde. Redan i höstas sades i debatten att samhällsägda företag av oppositionen förvägras rätten att konkurrera med andra företag, och det påpekades att riksdagen hade ålagt Statsföretag att föra en expansiv näringspolitik och arbeta med lönsamhet. Men skall då ett statligt företag som har denna målsättning inte ta hänsyn till våra egna möjligheter när det undersöker en marknad? Vad vi har kritiserat i detta sammanhang, herr Olhede, är att man inte tillräckligt ingående har undersökt den svenska marknaden och den svenska företagsamheten och att man har tagit kontakt med t.ex. landstingen först sedan propositionen skrivits. är det meningen att ett statligt företag skall arbeta under de premisserna utan känsla för den näringspolitiska verksamhet här i landet, som bedrivs av såväl enskilda som statliga och landstingsägda företag? Att ta kontakt med ett utländskt företag när det gäller framställning av nya produkter är i och för sig lovligt. Men det är inte lovligt, om man inte gjort noggranna kalkyler och noggrant undersökt hur svensk enskild och allmän företagsamhet kan sköta dessa uppgifter. Det är det, herr Olhede, som vi kritiserar.

Herr talman! Det är märkvärdigt hur mycket herr Olhede har att berätta från denna talarstol och hur litet det står i propositionen. Man fick en känsla av att herr Olhede kunde hålla på en bra stund till och avslöja detaljer för allmänheten och kammaren. Men i propositionen finns det sannerligen inte mycket. Inte heller har man gjort sig besvär att underrätta utskottet om att man är beredd att ge dessa upplysningar. Vidare vill jag säga till herr Olhede, att riksdagens beslut inte innebär något principiellt hinder för utan tvärtom en rekommendation om att riksdagen, varje gång man vill teckna aktier med riksdagens medgivande, måste ha rätt att pröva frågan. Eller hur? Jag kan inte förstå att herr Olhedes invändning på denna punkt har någon relevans. Jag har inte talat om remissyttranden från vilka bolag som helst, utan om remissyttranden från socialstyrelsen — den högsta medicinska myndigheten — och från Landstingsförbundet. Men herr Olhede föredrar = tvätterirådet. Jag undrar om man där förfogar över den högsta medicinska expertisen när det gäller sjukhusens problem i fråga om sterila engångsmaterial. Jag vill dessutom än en gång påpeka att de statliga bolagen skall ha rätt att utveckla sin inneboende expansionskraft. Det sade jag tydligt i den debatt vi hade när förvaltningsbolaget skulle bildas. Jag har också varit med om att rösta för förslaget om KABI:s och Vitrums övertagande av staten. Mycket av vad herr Olhede sade var därför att slå in öppna dörrar. Herr Olhede talar vidare om fabriksverkets erfarenheter på detta område. Får jag fråga herr Olhede: är dess erfarenheter i fråga om operationsset större än erfarenheterna inom Landstingsförbundet och LIC? Man har haft kontakt med det amerikanska bolaget sedan 1967—1968, och under den perioden har tydligen ingen haft tid att ta kontakt med Landstingsförbundet eller LIC som är ett samhällsägt bolag i det allmännas tjänst och som inte har några privatekonomiska syften. AHS har 10 000 produkter, sade herr Olhede. LIC säljer 30000 produkter, även om dess omsättning inte är lika stor. Till sist vill jag fråga herr Olhede: Ligger det närmare till hands för Statsföretags ledning att ta kontakter med ett amerikanskt privatbolag än att ta kontakt med svenska privatbolag, det samhällsägda LIC och Landstingsförbundet, som företräder huvudmännen för sjukvården?
Herr talman! Herr Olhede kom med en hel del uppgifter som vi inte hört tidigare och inte sett någonting om i propositionen. Han talade om »det samhällsägda företaget» — det är dock bara ett halvstatligt företag — den andra hälften kommer att ägas av ett amerikanskt företag. rande företagen skulle komma att tillverka plastoperationsset men inte det statliga. Detta är fullständigt felaktigt. Materialet i den utrustning LIC har tagit fram kallas optex. Den är uppbyggd av syntetfiber och är en kombination av rayon och cellulosa. Det är en produkt som är mycket lätt att elda upp. Det kan utan vidare brännas i sjukhusens pannor. Om det vore plast vore det ett helt annat problem att förstöra det. Även LIC är ju samhällsägt, som nyss påpekades. Det är inte ett företag vilket som helst; det är ett företag med specialutrustning. Kundkretsen är synnerligen begränsad. Har man verkligen gjort ordentliga undersökningar och fått klart för sig att det finns avsättning för de produkter det nya företaget skall tillverka? Finns det inte avsättning för produkterna, blir det hela ett fiasko. Herr Olhede sade också att förhandlingarna med det amerikanska företaget pågått i flera år. Varför i all sin dar har man då inte kunnat ta kontakt med de svenska privata företagen och med LIC? Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.

Herr talman! Herr Olhede gjorde förstuckna antydningar om att kvaliteten på den tvätt försvarets fabriksverk utför är bättre än kvaliteten på den tvätt som utförs av tvätterier som drivs i landstingens egen regi. Vi har erfarenheter på det området. Vi har drivit en egen centraltvätt och gör det till mitten av 1972. Vi anlitar också försvarets fabriksverk sedan vi övertog mentalsjukvården. Jag har ännu inte inom mitt hemlandsting träffat några läkare eller några husmödrar som jublat över detta landstings beslut. Jag har icke påstått att vi tvingades att anlita försvarets fabriksverk. Jag förklarade att landstinget fattade be slutet av lokaliseringsskäl med hänsyn till att man från fabriksverkets sida förklarade att man skulle överväga att flytta sin centraltvätt till ett annat län. Det är väl ingalunda på det sätiet att vare sig Landstingsförbundet eller LIC är något privatgeschäft. LIC är samhällsägt precis lika mycket som vilket statligt bolag som helst; det är ju landstingen som äger det, och det drivs i deras regi. Den vinst som LIC gör går tillbaka till landstingen i form av återbäring i relation till vad man köpt under det föregående året. De 780000 kronorna spelar ingen roll för mig; de vare sig hjälper eller stjälper den svenska statsskutan. Men ponera att LIC struntar i att köpa detta material från fabriksverket. Vad händer då? Det finns inga andra kunder än de som är huvudmän för den slutna vården i detta fall, och det är landstingen och städerna utom landsting. Under sådana förhållanden vill jag fortfarande hävda att Landstingens inköpscentral söker med alla till buds stående medel tillgodose sin uppdragsgivare, som är landstingen.

Som jag sade i mitt anförande har fabriksverken haft kontakter med företrädare för landstingen. Tvätteriråden har fått kontinuerlig information. Till både herr Lothigius och till herr Eliasson i Sundborn vill jag säga att den fullständiga redogörelse jag lämnat i dag, skulle jag gärna ha kommit till utskottet och lämnat. Jag har varit där många gånger — i andra sammanhang. Med anledning av herr Karlssons replik vill jag återigen understryka att vi självfallet har den största respekt för landstingsmännen och deras omdöme. Det visar de goda kontakter vi har. Landstingens samarbete med fabriksverket på tvätterisidan har vuxit och gått framåt. tingen underlåter att köpa från försvarets fabriksverk, får fabriksverket inga kunder. Det är någonting som inte behöver sägas i denna kammare. Jag har ju för en stund sedan sagt att fabriksverken inte begär någon förmånsställning för någon enda produkt. Man begär ingen monopolställning, utan skall konkurrera. En produkt som icke har den kvalitet som landstingen kräver kommer inte att tillverkas. Vi är landstingens tjänare i det här avseendet liksom på tvätterisidan.

Herr talman! Det är egendomligt att herr Olhede fortfarande påstår att man har haft kontakt med landstingen. Hur djup har den kontakten varit? Här har representanter för landstingens företag ställt sig upp och sagt att någon sådan kontakt inte har förekommit. Vilken kontakt har man haft med SPRI, samarbetsorganet mellan landstingen och socialstyrelsen? Jag har en stark känsla av att man har gått förbi landstingen och deras verksamhet därför att man velat skapa ett bolag på detta område. Sedan skulle jag vilja upprepa min fråga, som jag inte har fått svar på, hur Statsföretag arbetar för att skapa nya företag och hur redovisningen för det arbetet görs. Jag har inte fått någon sådan redovisning i femte avdelningen. Nog är det väl en konstig form som används då enskilda riksdagsmän eller andra måste söka sig fram och tvinga fram uppgifter om hur arbetet har gått till. Det finns ett bolag som heter Tufama med ett aktiekapital på 35000 kronor som registrerades på hösten 1969. Dess uppgift är att tillverka och försälja produkter inom hälsooch sjukvård inklusive papper. Detta företag består enligt vad jag tror av en rad advokater som sitter i styrelsen. Vilken förbindelse har det företaget med den verk samhet som här skall drivas? Detta företag drivs tydligen i samarbete med Statsföretag AB. är det omöjligt att få besked om vilka vägar man går när man skapar sådana företagsenheter, och varför visas inte större öppenhet i de här frågorna åtminstone inför ett utskott eller inför kamrarna?

Det kan inte ha varit obekant för herr Olhede eller för försvarets fabriksverk att ett sådant arbete pågick. I debatten om statliga företag har den italienska koncernen IRI i många fall framhållits som ett föredöme. Om man ser närmare på den koncernen, finner man att däri ingår en rad företag, en del helstatliga, en del halvstatliga, en del sådana där staten har en minoritetspost. Skulle det inte vara naturligt att man skaffade in uppgifter från och diskuterade med intresserade parter här i Sverige och inte minst det samhällsägda företaget LIC? Jag vill inte bestrida att AHS” verksamhet kan vara intressant, men fortfarande vet inte jag som ledamot av denna kammare och som ledamot av statsutskottet huruvida den ansvariga svenska medicinska myndigheten har avgivit något omdöme om det operationsset som vi diskuterar. Det måste man veta innan man börjar marknadsföra produkterna. Herr talman! Jag skall av tidsskäl nöja mig med att säga detta.

Jag har framhållit att man har haft kontakt med Landstingsförbundet, som har ledamöter i de centrala tvättråden. Där sitter landstingsrådet Torsten André, direktör Gunnar Högberg i SPRI, landstingsrådet Sten Söderberg i Västerås, driftschefen Lennart Hansson i Härnösand och husmor Gunhild Karlsson i Karlstad jämte en lång rad suppleanter. Jag skulle, herr talman, kunna räkna upp vilka landstingsmän som sitter i de lokala tvätteriråden, men det är en lång lista, och jag skall inte göra det. Som jag sade har fabriksverket dessa som kunder. Kunderna är representerade i centrala instanser och i lokala instanser, och där förs diskussioner och där äger rum ett sådant samarbete som bör finnas mellan två samhällsägda funktioner — det är klart att det bör förekomma en dialog. Med anledning av vad herr Eliasson sade om ett yttrande från socialstyrelsen vill jag påpeka att jag två gånger nämnde att det är ett risktagande men att detta begränsas av tre orsaker. För det första är det meningen att det skall göras en test, en undersökning av materialet, för det andra en marknadsföring av produkterna och för det tredje är det först därefter som produktion skall börja. Men jag har också understrukit att anledningen till att vi måste gå till riksdagen och begära pengar, är att fabriksverket, då testen är gjord och denna marknadsundersökning har genomförts, måste kunna handla snabbt precis som ett privatägt företag. Vi kan inte vänta ytterligare ett år. Det är denna chans som fabriksverket begär av riksdagen: Låt oss undersöka detta projekt och få möjlighet att handla precis lika snabbt som ett privatägt företag!

Herr talman! Bara ett par ord. Jag håller fortfarande fast vid att om Landstingens inköpscentral kan köpa sina produkter, oavsett om det gäller detta område eller andra områden, till ett billigare pris än det för vilket försvarets fabriksverk levererar produkterna, så är väl ändå Landstingens inköpscentral suverän att köpa sina produkter var den vill. Dessutom har jag den uppfattningen att försvarets fabriksverk inte har någon erfarenhet av vare sig öppen eller sluten sjukvård.

Herr talman! Jag förstår att herr talmannen kan tycka att denna debatt nu har pågått tillräckligt länge. Anledningen till att jag skall yttra mig är närmast att det är jag och några andra ledamöter i kammaren som har väckt den motion som nu föranlett detta yrkande från reservanternas sida. Jag skall bara säga några ord. Jag kan instämma med dem som har talat för reservationen, och jag behöver därför inte upprepa vad de har sagt. När vi skrev motionen, menade vi att man tillgriper egendomliga åtgärder, när staten går ut för att öka sin företagsamhet. Kan man verkligen i sin iver att öka denna statliga verksamhet bortse ifrån realiteterna? Man frågar sig om inte regeringen i varje fall har skyldighet att inför riksdagen redovisa vad det är man avser att ge sig in på, och man frågar sig om den inte har skyldighet att redovisa läget inom landet för den vara det här gäller och även för ifrågavarande bransch. Det gäller tydligen här bara att man vill demonstrera sin makt. Man vill helt enkelt bara socialisera. När vi i januari avlämnade motionen, gjorde vi det av den anledningen att denna redovisning saknades i propositionen. Det är också rätt egendomligt att staten här vidtar en åtgärd som man inte kan bevisa är till någon egentlig nytta. Verkningarna av denna åtgärd som man nu diskuterar kanske kan bli de motsatta. Staten kommer kanske att medverka till att föra ut en produkt som är underlägsen vad som kan åstadkommas av redan existerande svenska företag. Vi borde väl i rimlighetens namn försöka stödja de produktiva företag som redan visat förmåga att sälja sina produkter på världsmarknaden. Bildandet av sådana här statliga företag kan kanske innebära att man försvårar för vissa svenska företag att upprätthålla samma goda sysselsättning som hitintilis och att man i stället för att skapa nya arbetstillfällen, som herr Olhede sade, skapar färre. Detta är någonting som jag tycker att även herrarna i AB Statsföretag borde tänka på.

Vi har också fått höra att det här skulle vara fråga om en konkurrens på lika villkor, och det har talats om att försvarets fabriksverk skulle ha byggt upp sina tvätteriindustrier under helt fri konkurrens. Det är ingalunda på det sättet. Man har kunnat konkurrera med det enskilda näringslivet därför att man inte behövt debitera sin varuskatt, och då är det inte någon fri konkurrens. Jag vill också ifrågasätta om man i dessa kreditrestriktionens tider kan kalla det fri konkurrens när det ställs pengar till förfogande för att starta det här företaget. Man känner nog det svenska näringslivet endast rent teoretiskt, herr Olhede, om man gör gällande att det föreligger fri konkurrens på området. Var finns det enskilda företag som kan få medel till sitt förfogande på samma sätt som de statliga företagen? När det förhåller sig på det här sättet tycker jag att man från de statliga företagens sida inte borde tala med så stora ord om den fria konkurrensen.